Herr talman! Jag skall fatta mig lika kort som Eric Jönsson gjorde i sitt anförande. Han hjälpte mig ju så till vida att han avverkade den första biten, som vi är överens om. Jag har inga kommentarer till det, dvs. detta att man skall registrera och vidta andra åtgärder beträffande en del gamla lastbilar som man bygger om för att numera använda rätt mycket för nöjes skull. Det vi tvistar om är, som Eric Jönsson sade, frågan om promillegränsernas tillämpning när det gäller vissa traktorer och släpfordon samt frågan om området för straffbeläggningen. Jag vill erinra om att vi tidigare har hanterat denna fråga — bara för några månader sedan. Då var situationen den att vi hade en motion i saken, och vi gjorde ett enhälligt uttalande där vi konstaterade att förande av motorredskap och traktorer utan släp kunde innebära påtagliga risker i trafiken. Vi uttalade att trafikbrottslagens promillegränser i princip borde göras tillämpliga på förare av sådana fordon. I propositionen följer departementschefen den linjen — med det undantag som Eric Jönsson nämnde. Varför har vi nu råkat hamna i olika uppfattningar? Det är fråga om en bedömning av hur det geografiska område ser ut som vi tycker behöver särskilt skyddas genom att man har ett straffbud. Vi har från majoritetens sida fäst oss vid att vad man i propositionen vill straffbelägga är framförandet på väg. Det låter kanske rätt begränsat när man bara nämner det rakt fram. Men den definition vi har på ”väg” täcker ju inte bara en allmän väg eller en enskild väg, utan det kan t.o.m. under vissa omständigheter gälla förhållandevis små cykelstigar och liknande där man framför fordonet. Och vi har svårt att se att det föreligger ett intresse att skydda, när man framför t.ex. traktorer ute på åkermark och därmed jämförbara områden. Eric Jönsson har talat om risker. Jag har verkligen gjort ett försök att förhöra mig om det i de fall som hittills förekommit, då man har haft traktorer eller motorredskap på skolgårdar, har inträffat några olyckor som har kunnat hänföras till alkoholförtäring, men jag har inte kunnat få något jakande svar på den punkten. Utskottsmajoriteten har därför kommit fram till att vi bör följa propositionen.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

Herr talman! Bertil Lidgard var inne på frågan om vad det är som skiljer oss åt. Det är ju så att departementschefen har lagt en proposition som innebär att den som är alkoholpåverkad inte bör framföra motordrivna fordon. Från denna principiella regel gör utskottsmajoriteten enligt min mening ett undantag. Undantaget innebär att om man framför traktor utan släpfordon eller motorredskap annorstädes än på väg skall trafiknykterhetsreglerna inte tillämpas. Enligt min mening är skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas förslag inte så liten som den kanske kan förefalla. Jag tycker inte att man utan vidare kan nonchalera den. Vi har, som jag tidigare nämnt, i vår reservation påpekat att framförande av motordrivna fordon efter alkoholförtäring kan innebära stora risker. Vi har i det sammanhanget nämnt fordons framförande på byggarbetsplatser, fabriksområden och i parker. Det kan enligt vår mening inte vara rimligt att den som åker omkring med exempelvis en större motorgräsklippare eller något annat motorredskap skall få göra det i alkoholpåverkat tillstånd. Det tror jag inte heller att utskottsmajoriteten anser, och därför tycker jag att vi egentligen borde ha kunnat enas om en gemensam skrivning, även om vi därigenom hade gjort en ändring i propositionen. Trots att det skulle medfört en sådan ändring tycker jag att vi borde ha kunnat enas, därför att det hade inneburit en förbättring av trafiknykterhetsbestämmelserna. Det fanns faktiskt också en majoritet i utskottet för vårt förslag, men när vi träffade det slutliga avgörandet hade man tydligen varit utsatt för påverkan, och det blev en omvänd majoritet. Jag beklagar utskottsmajoritetens ställningstagande i det fallet.

Herr talman! Om man åker omkring på t.ex. en byggarbetsplats eller en gräsmatta på ett sådant sätt att det framgår att man är berusad och inte på ett betryggande sätt kan framföra motorfordonet gäller ju de vanliga rattfyllerireglerna. En konsekvens av ett annat ställningstagande än utskottsmajoritetens är att man kommer att hamna i situationer där polisen skall ute på åkermark behöva utöva kontroll med alkoholtestapparater o. d. Man kan också befara angivarsituationer och annat som vi tycker att man skall undvika när det inte finns ett klart definierat intresse att skydda. Man kan naturligtvis alltid måla upp risker och säga att det och det kan inträffa, om man inte strafflagstiftar. Men vi har ju haft det på det här sättet under många år, och man kan inte leda i bevis att det varit till skada. Låt mig erinra om att vi gemensamt bara för några dagar sedan avslog en motion som inte gällde alkoholförtäring till lands utan till sjöss, där motionärerna ville ha promillereglerna tillämpade. Där kan man påvisa ett antal dödsolyckor varje år på grund av alkoholförtäring hos föraren. Han är farlig för sig själv, för de övriga i båten och för andra som är ute på sjön. Men den gången ville man från dagens reservanters sida inte vara med om att straffbelägga. Det måste vara konsekvens i vårt lagstiftande.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill ändå säga att departementschefen i propositionen för ett resonemang som innebär att det finns ett starkt stöd för den reservation vi har lagt från socialdemokraternas sida. Han säger i propositionen, jag citerar: ”Vidare bör framhållas att trafiknykterhetsbestämmelserna i Danmark, Norge och Finland är tillämpliga på alla motordrivna fordon. Jag anser därför övervägande skäl tala för att samtliga trafiknykterhetsbestämmelser i princip görs tillämpliga också på traktor utan släpfordon och motorredskap.” Det är således starka skäl som departementschefen anför, och det är därför jag tycker vi borde ha kunnat komma fram till ett enigt utskott enligt den reservation som föreligger.

Herr talman! I föreliggande betänkande från justitieutskottet behandlas motionen 982 om byggande av polishus i Ljungby. Jag konstaterar att utskottet i år, precis som vid behandlingen av motioner i ärendet 1975 och 1976, anslutit sig till uppfattningen att det föreligger ett stort behov av nya lokaler för polisen i Ljungby. Som framgår såväl av motionen som av utskottets betänkande delas denna uppfattning även av det ansvariga statsrådet, vilket klart framgår av statsrådets frågesvar här i riksdagen den 11 februari 1977. Onsdagens debatt här i kammaren rörde sig under många timmar om den framtida arbetsmiljön och säkerheten för en grupp människor engagerade i det svenska samhällsarbetet, nämligen riksdagsledamöterna. Den motion som nu behandlas är på sitt sätt en parallell till onsdagens stora fråga. Frågan nu rör även den arbetsmiljön och säkerheten för en grupp samhällsarbetare, nämligen de anställda vid Ljungby polisstation. I vårt land har vi i stor politisk enighet ställt höga krav på arbetsmiljön på skilda områden. Mot denna bakgrund måste riksmötets yttersta arbetsgivaransvar för polispersonalen i Ljungby snarast leda till en arbetsmiljö som kan accepteras. Av motionen framgår hur orimliga lokalförhållandena är i det aktuella fallet. I 086 m2 otidsenliga lokaler står till förfogande jämfört med ett behov av 3639 m2. Detta betyder att endast ca 30 26 av behovet är tillgodosett. Låt mig också peka på den enligt min mening mest graverande bristen, nämligen beträffande lokaler för personalfunktioner. I dag finns 64 m? mot ett behov av 685 m?. Här är alltså mindre än 10 96 av behovet tillgodosett. Regeringens insatser för sysselsättningen uppskattas säkerligen av en stor majoritet av folket, men dessa insatser får inte så totalt styra offentliga investeringar att ansvaret för samhällsanställdas arbetsmiljö kommer i andra hand. Med andra ord: denna frågas lösning kan inte i längden göras avhängig av sysselsättningssituationen inom byggnadsoch anläggningsbranschen i Ljungby. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet, men jag har med dessa ord önskat understryka vikten av att tre års positiv inställning från justitieutskott och riksmöte — tillsammans med lika positiva uttalanden från det ansvariga statsrådet för mer än ett år sedan — nu rimligtvis måste leda till att arbetet med det projekterade polishuset i Ljungby igångsättes snarast.

Herr talman! Gördis Hörnlund har frågat mig om jag anser att det av riksdagen godkända avtalet mellan staten och de svenska bomullsföretagen medger att maskinparken från Rydboholmsbolaget överflyttas för igångsättande av produktion i Norrköping. i Vidare har Gördis Hörnlund frågat mig om jag avser att aktivt medverka till att avvecklingstiden vid Rydboholmsfabriken förlängs i enlighet med riksdagens uttalande till regeringen. Frågorna anknyter till riksdagens hemställan från december 1977 att regeringen skulle pröva möjligheterna att förlänga avvecklingstiden vid Rydboholms AB. Prövningen borde enligt riksdagens beslut ta sikte på att vid behov ytterligare minska de sysselsättningsmässiga svårigheterna för berörd personal i den mån det kunde ske utan att medföra påtagliga nackdelar för den avsedda omstruktureringen. I anslutning till mitt svar på Gördis Hörnlunds frågor lämnar jag en redogörelse för den prövning som regeringen på riksdagens uppdrag nu har gjort. Rydboholms skall i enlighet med avtalen mellan staten och bomullsföretagen avveckla sin spinnerioch väveriverksamhet i Viskafors och har därför från och med den 1 januari 1978 överlåtit vissa av sina spinnerioch väverimaskiner till Gustaf Werner AB. Rydboholm har vidare avtalat med Werner om att hyra dessa maskiner av Werner under år 1978. I syfte att underlätta omställningen för berörd personal har staten ingått ett sysselsättningsavtal med Rydboholms AB. Avtalet innebär i sammanfattning att staten till Rydboholm bidrar med ett engångsbelopp om 3 milj.kr. mot att Rydboholms AB förbinder sig att inte före utgången av år 1978 permittera eller avskeda personal, som är sysselsatt vid företagets spinnerioch väverianläggningar. Den av riksdagen begärda utredningen har genomförts på följande sätt. Dels har regeringen undersökt möjligheterna att förlänga avtalet med Rydboholms AB, dels har regeringen genom arbetsmarknadsstyrelsen låtit utreda möjligheterna att inom ramen för träffat avtal mellan staten och Rydboholms AB samt inom ramen för styrelsens ordinarie resurser ytterligare minska de sysselsättningsmässiga svårigheterna för berörd personal vid Rydboholms spinneri och väveri. Vad gäller möjligheterna att förlänga avtalet med Rydboholms AB har jag vid kontakter som departementet haft med ledningen för Rydboholms AB erfarit att man bedömer en förlängning knappast möjlig. Företaget skulle tvingas begära ett stöd av en storleksordning som möjliggör avsättning av produkterna utanför landets gränser. Avtalet med de olika bomullsföretagen avses ge en strukturomvandling som på sikt bör kunna ge kvarvarande företag möjlighet att överleva. Vid kontakter med övriga berörda bomullsföretag, dvs. Kungsfors Fabriker AB, Gustaf Werner AB och Almedahl AB, har jag fått företagens — och i fråga om Gustaf Werner AB även de fackliga företrädarnas — bestämda avståndstagande från en förlängning av sysselsättningsavtalet. En förlängning av sysselsättningsavtalet skulle uppfattas som en sådan snedvridning av konkurrensmöjligheterna att man från övriga företags sida skulle tvingas begära en omförhandling av gällande avtal. Styrelsen hos Gustaf Werner AB har bl.a. framhållit att en förlängning av sysselsättningen i Rydboholm genom fortsatt textiltillverkning innebär ett upprivande av grunden för Gustaf Werner AB:s avtal med staten. Gustaf Werners fackklubbar i Norrköping har i brev till regeringen framfört att ”en förlängning av nedtrappningstiden i Rydboholms spinneri och väveri kan innebära risk för att även vi här i Norrköping förlorar våra arbeten”. Den långtidsplanering och omorganisation som pågår i Norrköping kräver enligt fackklubbarna att avtalet fullföljs. De fackliga företrädarna vid Rydboholms AB har vid ett sammanträde mellan berörda parter, länsarbetsnämnd och Borås kommun, vitsordat att man inte i och för sig önskar en förlängning av avtalet. Man efterlyser i första hand någon form av ersättningsindustri för att säkra sysselsättningen för de ca 130 anställda vid spinneriet och väveriet. Mot bakgrund av vad jag här har anfört och med hänsyn till dels risken att avsedd omstruktureringseffekt inte uppfylls, dels riskerna för sysselsättningen i Norrköping om sysselsättningsavtalet med Rydboholms AB förlängs, har regeringen vid sin prövning av ärendet beslutat att inte begära omförhandling av avtalet med Rydboholms AB. Gördis Hörnlund har i sin interpellation bl.a. hävdat att riksdagen blivit missledd vid behandlingen av bomullsavtalet, eftersom det nu enligt Gördis Hörnlund sker en utökning av tillverkningen i Norrköping. De maskiner som skall flyttas till Norrköping kommer enligt vad jag har inhämtat att, om så bedöms ekonomiskt rimligt, utnyttjas för tillverkning av en typ av produkter som f. n. inte framställs inom landet, f. ö. en produkt som inte kommer att konkurrera med Gamlestadens och Kungsfors produktion enligt avtalet. Initiativ av den typ som Gustaf Werner AB nu har tagit i Norrköping är enligt min uppfattning lovvärda. Det är positivt för försörjningsberedskapen att dessa maskiner används i löpande produktion. Möjligheterna till bibehållen sysselsättning i Norrköping förbättras, och företaget tar upp konkurrens på ett område där tidigare enbart importerade varor förekommer. På frågan om jag anser att det av riksdagen godkända avtalet mellan staten och de svenska bomullsföretagen medger att maskinparken från Rydboholmsbolaget överflyttas för igångsättning av produktion i Norrköping kan jag med hänvisning till vad jag anfört svara ett obetingat ja. Regeringen har dock prövat möjligheten att låta maskinerna stå kvar i nuvarande fabrikslokaler i Viskafors så att Gustaf Werner AB skulle kunna tillverka den nya produkten där. Företaget anser sig emellertid inte våga pröva denna möjlighet. Anläggningen i Norrköping har f.n. inte full beläggning. Vidare har företagets orderingång minskat mycket starkt senaste halvåret. Skulle Gustaf Werner AB acceptera att åta sig produktion i Viskafors, skulle det finnas risk för att nuvarande sysselsättning i Norrköping kommer i fara. Företaget motsätter sig därför mycket bestämt denna lösning. Jag anser inte att det är möjligt att pressa företaget till nämnda åtagande i nuvarande konjunkturläge. Vilka möjligheter har vi då att inom ramen för gällande avtal ytterligare minska de sysselsättningsmässiga svårigheterna för berörd personal vid Rydboholms spinneri och väveri? Arbetsmarknadsstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett denna fråga. AMS framhåller bl.a. att Borås kommun i dag har ett kärvt arbetsmarknadsläge med en förhållandevis hög arbetslöshet samt att läget kommer att vara oförändrat under 1978. Möjligheterna att placera den berörda gruppen i arbete på den reguljära lokala arbetsmarknaden måste f. n. bedömas som mycket små. Tillgängliga resurser inom arbetsmarknadsutbildningen kan dock utnyttjas för dem som önskar utbildning för nytt yrke. För att bereda arbetsförmedlingen och berörd personal ett ökat rådrum inför den förestående nedläggningen föreslår AMS att en samrådsgrupp snarast tillsätts med representanter för företaget, de fackliga organisationerna, kommunen och arbetsförmedlingen. Gruppens uppgift skulle vara att närmare kartlägga den berörda personalen och planera åtgärder som kan bidra till att mildra effekterna av en nedläggning. Jag vill för egen del och efter samråd med cheferna för arbetsmarknadsoch industridepartementen framhålla följande. Regeringen har med det nu gällande sysselsättningsavtalet skapat ett och ett halvt års rådrum för företag, anställda och arbetsmarknadsmyndigheter att vidta de åtgärder som erfordras för att mildra verkningarna av en nedläggning. Jag har som nämnts varit i kontakt med de två företagen. Jag har därvid fått försäkringar om att man från Rydboholms sida kommer att inom ramen för företagets resurser och gällande arbetslagstiftning göra vad som är möjligt för att underlätta fortsatt sysselsättning. Gustaf Werner AB framhåller att man är beredd att diskutera eventuell anställning i Norrköping. Vidare kommer flyttningen av maskinerna att kräva vissa arbetsinsatser under våren 1979. Gustaf Werner AB är berett att utnyttja den berörda personalen i detta arbete. Jag delar AMS uppfattning att en samrådsgrupp snarast bör tillsättas för en individuell prövning av olika sysselsättningsmöjligheter. Driftnedläggningen vid Rydboholm måste emellertid ses i ett vidare sammanhang. Den aktuella och långsiktiga sysselsättningssituationen i Boråstrakten har medfört att regeringen fattat två beslut av betydelse för kommunen. Regeringen har således beslutat att Borås fram t.o.m. den 30 juni 1979 skall ingå i den s.k. grå zonen. Vidare har regeringen givit vissa länsstyrelser, bl.a. den i Älvsborgs län, i uppdrag att tillsätta speciella grupper för att samordna arbetet med att finna ersättningssysselsättning till de kommuner som drabbas av strukturomvandlingen i vissa branscher. Gruppen i Älvsborgs län har börjat sitt arbete. Jag vill erinra om att chefen för industridepartementet i förra veckan anmälde här i riksdagen att han avser föreslå regeringen att hos riksdagen hemställa om att särskilda resurser tilldelas grupperna så att de kan utveckla ett aktivt arbete. Regeringen har vidare tillsatt en arbetsgrupp, med anknytning till etableringsdelegationen i industridepartementet, för att samordna de förslag som grupperna i de berörda länen framför. Regeringen kommer alltså att fortlöpande följa utvecklingen i Boråsområdet. Chefen för industridepartementet avser dessutom att föreslå regeringen att uppdra åt Statsföretag att medverka till att söka ersättningsproduktion till bl.a. Västsverige. På Gördis Hörnlunds andra fråga kan jag således svara att regeringen vill aktivt medverka till att de anställda vid Rydboholms spinneri och väveri får så goda möjligheter till fortsatt sysselsättning i Boråsregionen som samhället kan erbjuda.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation, trots att det långt ifrån är några uppmuntrande besked som lämnas där. Den 13 december 1977 fattade riksdagen beslut om att ge regeringen ett bemyndigande att träffa avtal med de svenska bomullsföretagen i syfte att trygga försörjningsberedskapen i fråga om bomullsgarn. Samtidigt gjorde riksdagen ett uttalande att regeringen, med hänsyn till det svåra arbetsmarknadsläget i Borås kommun, borde pröva möjligheten att förlänga avvecklingstiden vid Rydboholmsbolagets fabrik i Viskafors.

Det är endast Norrbotten som har en högre siffra, nämligen 16 96. Det är också helt klart att situationen kommer att förvärras ytterligare genom att en rad företag har varslat. Vi har utflyttningen av Scan Väst och den aviserade nedbantningen av den nya statliga tekokoncernen framför oss. Detta kommer att innebära verkliga smällar för de anställda och för kommunen. I den situationen är det inte underligt att vi på alla sätt har kämpat för att bibehålla den sysselsättning vi har, för att undvika att ännu fler människor drabbas av arbetslöshet och utslagning. I Rydboholmsfallet är det verkligen fråga om tragedi för de flesta som blir friställda. Tre fjärdedelar av de 129 berörda är nämligen 50 år eller äldre. En tredjedel är 60 år eller äldre. Ofta är det fråga om tredje och fjärde generationen som arbetar i det gamla familjeföretaget. Många har varit anställda i företaget från 14—15-årsåldern. Nu blir de utslagna i en tid när det är omöjligt att finna nya jobb i Boråsregionen. AMS har också i sin utredning kommit fram till att det blir ytterst besvärligt att klara nya arbetstillfällen till de berörda genom ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Möjligheten att omplacera berörd personal inom företaget bedömer AMS som så gott som obefintlig. 52 anställda vid beredningsverket är redan i dag berörda av varsel om uppsägning. Och man har för avsikt att ytterligare skära ned antalet anställda fram till början av år 1979. När handelsministern fått försäkringar från företaget att man skall göra vad som är möjligt för att underlätta fortsatt sysselsättning är det tomma ord som inte stämmer med den kalla verkligheten. AMS bedömer också möjligheterna att placera de berörda i arbete på den reguljära lokala arbetsmarknaden som starkt begränsade. Arbetslösheten är redan mycket hög i kommunen, vilket jag tidigare berört. Under perioden augusti 1977-januari 1978 kvarstod i genomsnitt per månad närmare 1 800 arbetssökande utan arbete vid arbetsförmedlingen. Dessa utgjorde 2,7 26 av befolkningen i åldrarna 16-64 år. Motsvarande andel för riket var 1,9 96. Anmälningsperioderna för de arbetslösa är klart längre i Borås än för landet i övrigt. I slutet av januari i år var 530 personer berörda av varsel om uppsägningar enbart inom tekoindustrin. Till detta kommer de aviserade inskränkningarna vid Algots och Eiser, som jag förut berört. AMS påpekar att den höga medelåldern bland de berörda vid Rydboholm ytterligare begränsar möjligheterna att erhålla nytt arbete i kommunen. Beträffande en eventuell anställning i Norrköping kan man också konstatera att samtliga bott förhållandevis länge på orten; det rör sig således om s.k. lokalt bunden arbetskraft. Jag anser det cyniskt att först lägga ned i Rydboholm, köra i gång maskinerna i Norrköping och därefter helt fräckt börja tala om att man också skall flytta de anställda till Norrköping. Varför kunde inte produktionen i stället ha fått fortsätta i Rydboholm? AMS anför vidare att arbetsmarknadsutbildningen har långa köer, att möjligheterna till beredskapsarbete och olika former av skyddat arbete är starkt beskurna till följd av bl.a. en hårt ansträngd kommunal ekonomi samt att man har begränsade medelsramar för arkivarbete och köer till den skyddade verkstaden. AMS konstaterar också att det erfarenhetsmässigt är svårt att finna beredskapsobjekt lämpliga för äldre, som tidigare huvudsakligen arbetat inom tekoområdet. Det blir således ingen lätt uppgift, herr handelsminister, för den samrådsgrupp som skall tillsättas för att klara upp situationen för de anställda vid Rydboholms. Om riksdagens klart uttalade vilja att driften bör förlängas med ytterligare ett par år kunde fullföljas, skulle man få betydligt bättre rådrum för att lösa problemen. Nu har handelsministern tydligen inte lagt ned alltför stort arbete på att söka finna en lösning i enlighet med riksdagsbeslutet. Det sammanträde som hölls i Viskafors den I mars med företrädare för bl.a. berörda departement, AMS, länsarbetsnämnden, kommunen, facket och de berörda företagen tycks mest ha tillkommit på grund av min interpellation. Då hade dock två och en halv månad förflutit sedan riksdagen behandlade denna fråga. I min interpellation har jag hävdat att riksdagen onekligen blivit missledd vid behandlingen av detta ärende. Jag upprepar fortfarande att så är fallet. Riksdagen ingavs nämligen föreställningen att Rydboholmsmaskinerna skulle placeras i malpåse. I propositionen 1977/78:42 finns ett långt resonemang om alternativen att ge stöd till löpande produktion eller att välja att hålla kapacitet i malpåse. På s. 74 i propositionen gör handelsministern följande uttalande: ”Som jag tidigare har anfört anser jag att spinningskapaciteten inom landet generellt sett har nått en från försörjningsberedskapssynpunkt kritisk gräns. Detta gäller i särskilt hög grad spinningskapaciteten i fråga om bomullsgarn. Med utgångspunkt från den våren 1977 tillgängliga produktionskapaciteten erfordras en krisimport på ca 25 76 av den normala för att behovet av bomullsgarn skall täckas i en kris. Det finns härutöver risk för att viss äldre maskinutrustning har utrangerats under tiden fram till nu. Det är mot denna bakgrund väsentligt att den återstående maskinkapaciteten säkras. Genom det avtal som under förutsättning av riksdagens godkännande nu har slutits mellan staten och de svenska bomullsföretagen vidmakthålls produktionskapaciteten på detta område en tid framåt genom en kombination av löpande produktion och kapacitet i malpåse.

Tidningen Arbetsmarknaden publicerade redan den 22 augusti 1977 en artikel om att avtal hade slutits med bomullsindustrin och konstaterade att ”Gustaf Werner AB köper huvuddelen av Rydboholms spinnerioch väverimaskiner och flyttar dem till Norrköping som malpåsekapacitet”. De fackliga företrädarna i Rydboholm har hela tiden bibringats uppfattningen att maskinerna skulle utgöra en malpåsekapacitet. Vid ett sammanträde i januari iår, i vilket Rydboholmsbolagets verkställande direktör deltog, uppdagades dock att maskinerna skulle användas i Norrköping.

Handelsministern berör över huvud taget inte malpåsefrågan i interpellationssvaret. I stället anser han att det initiativ till en ny produkt som Gustaf Werner AB har tagit är lovvärt. Nu är det också helt plötsligt positivt för försörjningsberedskapen att maskinerna används i löpande produktion. Men fram till den 13 december 1977 ansåg handelsministern att en kombination mellan löpande produktion och malpåsekapacitet var det bästa. Och det var ju också därför som produktionen i Viskafors skulle upphöra och maskinerna skickas till Norrköping. Hur skulle det vara om handelsministern här i dag klargjorde varför han har gjort en sådan kovändning sedan riksdagsbeslutet? Kan handelsministern förklara vad det är för malpåsekapacitet som avses i propositionen? Om inte handelsministern själv vill svara på de frågorna kanske jag kan ge en liten redovisning av vad som skett efter det att avtalet slöts i juni 1977. Det finns en rad omständigheter som bekräftar att Werners från början var inställt på ett malpåsearrangemang men att bolaget senare bedömde det som ekonomiskt ofördelaktigt. Vid sammanträdet i Viskafors den 1 mars i år berättade också chefen för Gustaf Werner AB att när avtalet slöts i juni fanns ingen produktion planerad för Rydboholms maskiner. Gustaf Werner AB hade till överstyrelsen för ekonomiskt försvar gjort ett åtagande att i fredstid producera mellan 600 och 1 000 ton bomullsgarn för att ikrigstid kunna gå upp till en kapacitet på 5 400 ton, varav 1 000 ton med hjälp av Rydboholmsmaskinerna. Under förhösten upptäckte man dock att man hade svårigheter att upprätthålla en fredsproduktion på 600 ton. Minimiåtagandet var ju egentligen 1 000 ton, men efter särskilt medgivande skulle man kunna få gå ned till 600 ton enligt avtalet. I den situationen tog man kontakt med överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som också hjälpte företaget att hitta en i dag importerad produkt som skulle produceras med hjälp av Rydboholmsmaskinerna. Detta skedde alltså under den tiden när propositionen skrevs, och det får väl anses synnerligen allvarligt att riksdagen inför behandlingen av ärendet icke på något sätt upplystes om de förändrade förhållandena. I stället bibringades alla föreställningen att Rydboholm skulle läggas ner på grund av överproduktion och konkurrens och att maskinerna skulle stoppas i malpåse. Inte ens handelsministern tycks ha känt till planerna på Luciadagen 1977, eftersom han inte med ett ord berörde den nya situationen. Annars borde väl handelsministern ha medverkat till att inte riksdagen missleddes och att inte Rydboholmsbolagets anställda ingavs några falska förhoppningar om att driften skulle kunna fortsätta ett par år ytterligare. I det här sammanhanget bör det också noteras att avtalen inte, som brukligt är, bifogades propositionen, utan riksdagen fick förlita sig på en beskrivning av vad avtalen gick ut på. Propositionen var också slarvigt skriven i övrigt. Bl. a. redovisades ju felaktiga siffror när det gällde antalet anställda inom såväl konfektionssom textilindustrin, och utskottet rättade också till dessa fel på grund av att frågan aktualiserades i en motion. Det som är ytterst allvatligt i denna fråga är att riksdagen missletts genom malpåseresonemanget. Om inte riksdagen ingivits föreställningen om detta arrangemang är det möjligt att man fattat ett annat beslut när det gäller Viskaforsfabriken. Det är tänkbart att riksdagen då hade gått på förstahandsyrkandena i våra motioner — det fanns motioner från både socialdemokratiskt och borgerligt håll — i stället för att göra ett tillkännagivande om en förlängning av avvecklingstiden. En annan fråga är vilken roll överstyrelsen för ekonomiskt försvar har spelat i det här sammanhanget. Hade man haft kontakt med regeringen eller hade man det inte när man på förhösten skaffade fram en produkt som var lämplig för Rydboholmsmaskinerna? Man kan också fråga sig varför det inte lika gärna kan arrangeras så att både maskinerna och jobben får stanna kvar i Viskafors. Enligt ett brev som jag har fått från chefen för Werners pågår redan nu produktion av den nya varan med syntetblandat bomullsgarn i Norrköpingsfabriken — med de maskiner som man redan har där. Varför inte fortsätta med produktion på dessa maskiner och fortsätta med tillverkning av bomullsgarn i Viskafors eftersom produktionsapparaten finns där och eftersom Werners har talat om att man har svårigheter att upprätthålla en fredsproduktion på miniminivån 600 ton? Har handelsministern över huvud taget undersökt den möjligheten? Uppriktigt sagt tror jag inte att så är fallet.

Handelsministern påstår vidare i interpellationssvaret att de fackliga företrädarna vid sammanträdet den 1 mars vitsordat att de i och för sig inte önskaren förlängning av avtalet och att de i första hand efterlyser någon form av ersättningsindustri. Detta är en rent lögnaktig beskrivning av vad som framfördes från fackets sida. De om några, Staffan Burenstam Linder, har kämpat för att produktionen skall bibehållas eller att det skall ske en förlängning av avvecklingstiden. De om några vet hur svårt det är att få fram en ersättningsindustri, i synnerhet på den korta tid det gäller. De har alltså inte yttrat sig på det sätt som handelsministern påstår. AMS har inte heller sagt att tillgängliga resurser inom arbetsmarknadsutbildningen kan utnyttjas för dem som önskar utbildning till nytt yrke. AMS har talat om att det redan nu finns långa köer till AMU-centra och att situationen framöver ingalunda kommer att förbättras. Hur skulle det vara om handelsministern undviker att glätta bilden, för den är ingalunda glättig. På slutet i svaret vinkar handelsministern med att Borås har kommit in i grå zonen, att det har tillsatts arbetsgrupper osv. Men läget är faktiskt så bekymmersamt i Borås att vi inte tror att några stekta sparvar skall komma flygande i våra munnar. Det tror inte heller trotjänarna vid Rydboholm. Men naturligtvis har jag ingenting emot att Staffan Burenstam Linder här i dag talar om att regeringen skall klara en ersättningsindustri med ett hundratal arbetstillfällen till Viskafors under det närmaste året. Jag ställer därför frågan om handelsministern i dag vill utlova detta. Låt mig också påstå att när handelsministern säger att sysselsättningen i Norrköping skulle råka i fara om produktionen i Viskafors fortsätter är det en konstruktion för att ytterligare försöka förvilla begreppen. Det är f.ö. intressant att handelsministern ägnar frågan om sysselsättningen i Norrköping ett så stort intresse samtidigt som problematiken i den hårt drabbade Boråsregionen nämns mer i förbigående. Jag anser att i den här frågan har det förekommit så många underliga turer att det bör göras en ordentlig utredning under medverkan av de fackliga organisationerna och att hela denna affär bör redovisas offentligt. Vill handelsministern medverka till att en sådan utredning och redovisning kommer till stånd?

Herr talman! Jag måste bekänna att jag uppriktigt sagt är både överraskad och upprörd över det faktum att riksdagens enhälliga beslut om hemställan till handelsministern omen tidsförlängning för avveckling av Rydboholmsbolagets spinnerioch väveritillverkning inte kommer till stånd. Nu kommer tydligen denna avveckling att ske i och med detta års utgång, och 130 anställda står utan arbete. Det är i sanning en tragisk utveckling för landets äldsta textilindustri och en av de modernaste textilfabrikerna här i landet. Handelsministern säger att man bedömer det knappast möjligt att förlänga tiden för tillverkningen vid nämnda företag. Företaget skulle tvingas att begära ett stöd av en storleksordning som möjliggör avsättning av produkterna utanför landets gränser. Måhända skulle detta kosta statsverket ytterligare av statsmedel, men samtidigt får man ha i minnet att det också kommer att kosta pengar i arbetslöshetsersättning för dessa 130 friställda med deras familjer. Ännu har inte någon ersättningssysselsättning kunnat anvisas. Nu säger handelsministern att det knappast är möjligt. Skall jag tolka ordet ”knappast” som att det ännu finns en viss chans att avtalet förlängs i enlighet med vad riksdagen beslutat. Det bör i detta sammanhang omnämnas att de vid Rydboholms AB anställda, som berörs av nedläggningen, i de flesta fall är i 40-50-årsåldern. Tillika har de byggt egethem i bygden och sålunda är det helt omöjligt för dem att flytta till annan ort. Det är sålunda en mycket allvarlig situation för dessa människor i Viskafors gamla kommun. Om handelsministern närmare prövat det arbetsmarknadspolitiska läge som finns i Borås contra Norrköping, är jag övertygad om att riksdagens uttalande om förlängning av fristen för Rydboholms AB också skulle ha kunnat genomföras. Många av de berörda såg ett hopp för framtiden i riksdagens beslut förra året. Det uppfattas som om inskränkningarna i Rydboholmsbolaget skulle ha varit ett led i den begränsning av tekoproduktionen som det sägs skall vara en tvingande nödvändighet att göra i det här landet. Men nu lär det vara så, enligt det svar som handelsministern lämnat till Gördis Hörnlund, att tillverkningen skall fortsätta i Norrköping i stället. Jag förutsätter då att det hade varit betydligt lyckosam mare och bättre för alla parter, om man i stället hade kunnat fortsätta denna tillverkning i Rydboholmsbolagets fabriker i Viskafors, allt i enlighet med vad riksdagen uttalade i höstas. Det är sannerligen en deprimerande situation för dessa människor i Viskafors, och det är också som Gördis Hörnlund har sagt för hela Boråsregionen en synnerligen allvarlig, bekymmersam och svårbemästrad situation.

Inte på så sätt att de skall förflyttas till annan ort — i inledningen av mitt anförande nämnde jag att det är otänkbart på grund av deras ålder och på grund av att de byggt egnahem etc., utan att det ordnas ersättningsindustrier just i den gamla Viskaforskommun där dessa människor är bosatta. Det finns ingen anledning för mig att ytterligare penetrera denna fråga. Gördis Hörnlund har i detalj gått in på den. Jag vill bara avslutningsvis hemställa till regeringen att ersättningsindustri etableras i Rydboholm och Viskafors och att det ges besked om detta så fort som möjligt innevarande år— under det första halvåret, vågar jag tillägga.

Herr talman! Med anledning av Staffan Burenstam Linders svar på Gördis Hörnlunds interpellation beträffande åtgärder för att förlänga avvecklingstiden vid Rydboholms AB i Borås, så tillåter jag mig också att framföra några synpunkter och kanske ställa en och annan fråga.

Jag utgick då från att även handelsministern Staffan Burenstam Linder såg den möjligheten. Man skulle, sade handelsministern i debatten, självfallet komma att undersöka verksamheten där och ta stor hänsyn till vad utskottet framhållit. Det är ordalag som man knappast kan ge sig på att använda om man inte upplevde en reell möjlighet att handla på det sättet. Den ”undersökning” — förlåt att jag använder citationstecken kring ordet — som handelsministern nu vidtagit för att fullgöra riksdagens beställning att pröva en förlängning av avtalet med Rydboholm, tycks ge vid handen att Rydboholms ABi Borås vill ha betalt för en förlängning — hur mycket framgår inte av svaret. Övriga inblandade parter är negativa och kan väntas begära omförhandling. En förlängning är ett upprivande av grunden för Gustaf Werner AB:s avtal med staten. Gustaf Werner AB är avvisande till produktion i Viskafors, och fackklubbarna vid Norrköpingsföretaget menar att ett avtalsupprivande skulle riskera sysselsättningen i Norrköping. Att en förlängning skulle kosta pengar, det tror jag att alla som var med om decemberbeslutet var på det klara med, men handelsminister Burenstam Linder borde väl redan vid den tidpunkten ha varit fullt medveten om de övriga hårda bindningar beträffande nedläggningen som finns i avtalet till övriga intressenter och som nu delvis redovisas. Varför upplyser handelsminister Burenstam Linder inte klart och entydigt om de låsningar som fanns i avtalet och som nu naturligtvis är skäl för att förhandlingar inte ens upptas? Ett sådant klarläggande hade kanske inte räddat jobben i Rydboholm, men det hade å andra sidan medfört att några förhoppningar om förlängning aldrig kommit att uppstå hos berörda arbetstagare.

Det är inte så konstigt om både Rydboholmsarbetarna och f.ö. hela befolkningen i Sjuhäradsbygden bara ser det som en förflyttning av sysselsättningstillfällen från Sjuhäradsbygden till en annan del av landet. Vi är tyvärr inte helt ovana vid ett sådant tillvägagångssätt! När Norrlandssatsningarna i fråga om teko skedde, hette det att sysselsättningen i Borås inte skulle beröras. Under det första året av Algots Norrlandsbyggnad minskade personalstyrkan i Borås med bortåt 1000 personer. Det är bra att sysselsättningsläget i Norrland och Norrköping kan förbättras, men det borde inte få ske på bekostnad av sysselsättningen i Borås, som har det så besvärligt. Erbjudandet om anställning i Norrköping för Rydboholmsarbetare måste väl även handelsministern anse fullständigt orealistiskt, väsentligt mer orealistiskt än att förmå Gustaf Werner AB att ha produktion i Viskafors. Det kan naturligtvis finnas tekniska och företagsekonomiska skäl som gör det omöjligt, men sysselsättningsskäl i Norrköping borde inte kunna tas till intäkt för att övergångsvis hindra sysselsättning i Rydboholm. Om de företagsekonomiska skälen skulle vara avgörande för att Gustaf Werner AB inte kan förlägga produktionen i fråga till Viskafors, borde ministern ha prövat hur det förhåller sig om man gör en samhällsekonomisk bedömning. Det blir i Rydboholm ändå fråga om kanske ett hundratal människor som tvingas lämna arbetsmarknaden 10-15 år för tidigt. Anser handelsministern att detta är en socialt acceptabel form av avveckling?

Herr talman! I många debatter i kammaren har det konstaterats att sysselsättningsläget i Älvsborgs län är utomordentligt dåligt, och därför har också i olika sammanhang redovisats de ansträngningar som gjorts för att komma till rätta med dessa dåliga förhållanden. I mitt interpellationssvar har jag upprepat vad som i det avseendet sagts av andra företrädare för regeringen. Jag är nu engagerad i den diskussion som pågår i handelsdepartementet, eftersom det där handläggs frågor som gäller ekonomiskt försvar. Det är icke nu möjligt för mig att ytterligare gå in på de olika avgöranden som hör till arbetsmarknadsdepartementets och industridepartementets områden. Jag tar bara fasta på vad industriministern uttalat, nämligen att man här gör energiska ansträngningar för att inom de två departementen skaffa fram alternativa sysselsättningar och se till att de svårigheter som man ställs inför i så hög grad i detta län blir mildrade. Det är som alla de tre talarna framhållit riktigt att riksdagen i samband med behandlingen av den här propositionen uttalade att regeringen bör pröva möjligheterna att förlänga avtalet med Rydboholms AB.

Vi hade alltså av sysselsättningsskäl träffat ett avtal som gällde ett och ett halvt år, och det är det avtalet man nu vill att regeringen skall pröva möjligheterna att förlänga. Men riksdagen har faktiskt inte yttrat sig så, att det kan sägas att jag på något sätt självsvåldigt frångått ett riksdagsbeslut. För det första konstaterade riksdagen att man skulle pröva möjligheterna. För det andra uttalade riksdagen att det skulle ske i den mån det kunde göras utan att det medförde påtagliga nackdelar för den avsedda omstruktureringen. Innan man anklagar mig för sidvördnad för riksdagsbeslut, bör det i rättvisans namn anges vilken beställning riksdagen hade. Jag upprepar att de strukturåtgärder som föreslogs i den proposition som vi behandlade i höstas hade aktualiserats mot bakgrund av en önskan att av försörjningsberedskapsskäl få en rimlig styrka i den grundtextila bomullsindustrin. Jag är medveten om att det alltid går att anföra kritik mot de resultat som kommer fram vid sådana förhandlingar. Jag vill inte påstå att jag var lycklig över förhandlingsresultatet — jag kan se allehanda avigsidor i det — men man har faktiskt här att göra med mer än en part. Företrädarna för den andra sidan skall också skriva under avtalet. Det är fråga om en förhandling, och ni vet lika väl som jag att en förhandling faktiskt inte alltid brukar sluta så att man får igenom sina egna önskningar fullt ut — snarare tvärtom. Då är frågan om man skall bryta upp eller ändra det träffade avtalet, och vi har mot bakgrund av riksdagens uttalande gjort mycket större avsträngningar på denna punkt än vad som framskymtar i era inlägg mot mig. Men vi har i diskussionerna kommit fram till att det skulle vara förenat med avsevärda risker att göra dessa ändringar, med tanke på de speciella hänsyn som jag faktiskt är tillsatt att bevaka, nämligen att det skall finnas en försörjningsberedskapsstyrka i den industri det gäller. Men man har också kommit fram till att man för att få en långsiktig styrka i sysselsättningsansträngningarna i regionen måste försöka att vara offensiv, vilket socialdemokraterna f.n. försöker framhålla i olika näringspolitiska sammanhang. Det innebär att man skall leta efter någonting som är hållbart. I de överläggningar som vi har fört har vi också hela tiden haft den tanken med. Jag vill starkt understryka att det inte bara är jag som ur min kanske på ett sätt enkelspåriga försörjningsberedskapssynvinkel har intagit denna ståndpunkt, utan representanter för industrioch arbetsmarknadsdepartementen har varit med och kommit fram till samma slutsats. Jag vill också göra gällande, ehuru jag inte personligen har suttit med i dessa diskussioner, att företrädarna för företaget liksom alldeles klart de anställda i Norrköping men även fackrepresentanterna vid Rydboholms AB har ansett att det vore bättre att ge dessa ansträngningar en offensiv prägel. Ni skulle väl ändå inte vara glada, om det visade sig att man för en insats av ett visst antal miljoner, som skulle gå åt för att år efter år hålla verksamheten i gång, skulle kunna åstadkomma en mycket bättre styrka i ert fina län. Ingen kan vara stolt över ett beslut som innebär att det i själva verket skulle bli en svagare näringsstruktur i Älvsborgs län. Jag är därmed framme vid det som är ett paradnummer i inläggen mot mig, nämligen att riksdagen på något sätt skulle ha blivit vilseledd av min proposition. Man säger att det, eftersom det tydligen var så lätt att förklara för Gustaf Werner att dessa maskiner kunde användas i Norrköping, väl hade varit skräp om inte handelsministern också hade kunnat se till att Rydboholms gjorde det. Men var och en av er vet precis lika väl som jag att företag inte är exakt identiska. Företag är organismer och har olika förutsättningar att lösa sina uppgifter. Och i de diskussioner som vi har haft har det visat sig att Rydboholms icke såg någon möjlighet att fortsätta den aktuella verksamheten. Alternativet vore alltså inte fortsatt drift nere i Rydboholm utan att skrota maskinerna i fråga. Då var man framme vid att det kanske skulle finnas åtminstone en möjlighet att hålla maskinerna i malpåse. Självfallet är det utmärkt om maskinerna är i gång. Det står ingenting i min proposition om att det skulle vara förbjudet att använda maskiner som bevaras i malpåse. Vad som står där är att ett minimialternativ, den billigaste och rimligaste lösningen, är att öppna en möjlighet för företaget att ta på sig kostnaden för att hålla maskinerna i malpåse. Men det är självklart att var och en av oss är glad om ett visst företag, som i det här avseendet har bättre slagkraft, också så småningom visar sig kunna få hjulen att snurra. Det är något som förefaller vara en ganska självklar slutsats. Jag finner alltså att det på något sätt är helt fel att påstå att jag skulle ha vilselett riksdagen. Det är icke avtalsstridigt när man från Gustaf Werners sida med olika ansträngningar försöker finna utrymme för denna nya produktion. De undersökningar som vi nu gjort har inte varit en gest bara för att under en debatt i något sammanhang formellt kunna visa att man här försökt markera. Det har varit ett genuint intresse bakom att försöka finna en bra lösning. Ni från länet är självfallet mera aktivt mitt uppe i de svårigheter som där finns, men dessa svårigheter är för mig inte obekanta. Och jag är absolut inte likgiltig för dem. Men jag återvänder tillatt det för oss ändå måste vara ett intresse att försöka att för en viss summa miljoner hitta det som är mest slagkraftigt för framtiden. Det är regeringens ambition i detta avseende!

Herr talman! Handelsministern talar om allt annat än vad debatten egentligen rör. Frågan gäller ju om vi skall flytta över jobb eller inte från en ort till en annan. Det skulle ha varit bra om handelsministern hade hållit sig till denna fråga och till vad vi i övrigt tog upp när det gällde att ha maskinerna i malpåse. Men jag märker att handelsministern inte gärna vill diskutera detta arrangemang och heller inte vill ge någon ordentlig förklaring till vad som skulle placeras i malpåse. Vad var det för malpåsar som handelsministern talade om i propositionen? Han har här själv sagt att eftersom malpåsekapaciteten knutits till företag med löpande produktion, bedömer jag att den mycket snabbt bör komma till användning i en krissituation. Är det inte att missleda riksdagen, när man säger något sådant i en proposition? Inte heller vill handelsministern klargöra varför riksdagen inte under utskottsbehandlingen underrättades om de nya förhållandena med syntettillverkning. Det skedde heller inte i samband med behandlingen i kammaren. Om handelsministern kände till dessa förhållanden utan att ge riksdagen besked, är detta enligt min mening ett upprörande handlingssätt. Skall vi verkligen bolla med 129 anställdas väl och ve på detta sätt? Jag vidhåller att riksdagen ingavs föreställningen att maskinerna skulle placeras i malpåse. Detta gjorde bl.a. att riksdagen i samband med att avtalet godkändes föreskrev att regeringen skulle undersöka om produktionen med visst statligt stöd kunde fortsätta ytterligare en tid i Viskafors. Jag vidhåller också att riksdagsbeslutet kunde ha blivit ett annat, om riksdagen varit medveten om att det här var fråga om att flytta produktionen från en ort till en annan även i fredstid. Enligt propositionen skulle maskinerna användas i krigstid. Jag vill också fråga handelsministern om han verkligen fört regelrätta förhandlingar om en ändring av avtalen, så att riksdagens uttalade vilja om förlängning av avvecklingstiden i Viskafors hade kunnat förverkligas. Det gäller en mycket utsatt grupp människor på arbetsmarknaden, och det borde ha manat regeringen till särskild omsorg innan man slöt avtal. Handelsministern gick dock ut med nära 200 milj.kr. bakom ryggen när riksdagsbeslutet var fattat, och det borde verkligen ha underlättat för honom att klara en omförhandling, så att en fortsatt drift vid Rydboholmsbolagets fabrik varit möjlig. Jag är nämligen övertygad om att varken Werners eller de andra företagen skulle ha varit intresserade av att säga nej till de förmånliga villkor som de får genom riksdagsbeslutet, om handelsministern hade valt att stå på riksdagens sida i detta fall. Men tyvärr har handelsministern saknat intresse för människors öde. Det var kanske trots allt lättare att lyssna till storföre tagarna. Detta har också framskymtat i handelsministerns senaste inlägg i Nr 93 debatten. Handelsministerns interpellationssvar och hans senaste inlägg ger belägg för detta. Jag anser fortfarande att det behövs en ordentlig utredning och redovisning i frågan. Riksdagen skall inte behöva ta ställning till propositioner som inte klart talar om vad det är för någonting som man skall besluta om. Varför vill inte handelsministern medverka till att en sådan utredning och redovisning kommer till stånd? Är Staffan Burenstam Linder möjligen rädd för vad resultatet kan bli? Vidare har det talats om en respittid för Rydboholmsbolaget på ett och ett halvt år. Vad menar handelsministern med detta? Det är väl ert år som det är fråga om? För man kan väl inte gå ut med en mängd arbetsmarknadsarrangemang innan riksdagen tagit ställning till detta? Det skedde ju den 13 december. Sedan är det visserligen gott och väl att man tillsätter arbetsgrupper o. d., men jag tror inte att de hinner hjälpa dem som arbetar i Rydboholm. Handelsministern ville inte utlova någon ersättningsindustri — han säger sig inte kunna göra det. Jag måste då fråga: Är det så vattentäta skott mellan medlemmarna i den nya regeringen att ni inte ens kunnat diskutera en sådan fråga innan handelsministern kom hit i dag?

Herr talman! Anledningen till att vi i motioner hemställde om en förlängning av avvecklingsperioden — vilket förslag riksdagen också, som jag tidigare har sagt, enhälligt antog — var ju att man, om man vinner tid också har större möjligheter att anskaffa ersättningsarbetskraft. Vi nämnde två år, men även ett hade betytt mycket. Jag erkänner att handelsministern i förhållande till utredningens förslag hade förlängt tiden med ett år, alltså till den 31 december 1978 — avvecklingstiden skulle ju redan ha varit slut annars. Men hade vi fått tiden förlängd fram till år 1981, som vi hade hoppats på, hade det funnits större möjligheter att få någon ersättningsindustri. Måhända hade då också konjunkturerna hunnit vända, så att man t.o.m. hade kunnat fortsätta verksamheten i Viskafors. Det är nämligen så att vi i nuläget ligger långt under den beredskapsnivå för beklädnadsförsörjningen som vi behöver här i landet. Om en begränsning av importen i det här fallet kunde ha åstadkommits — jag vet att det görs försök till detta — skulle vi måhända ha kunnat höja vår egen produktion åtminstone så mycket att vi närmat oss den försörjningsgrad som vi behöver. Nu är detta inte fallet — det framgick även av det senaste inlägget som handelsministern gjorde — utan det ser tyvärr ut som om portarna på Viskaforsfabriken | oåterkalleligt slås igen den 31 december det här året. 130 människor kommer | då att stå utan någon som helst sysselsättning. I varje fall har vi ännu i dag inte | fått något löfte om att så inte kan ske. Detta är ytterst tragiskt, i synnerhet ien | bygd som mister det ena arbetstillfället efter det andra. | Jag vågar än en gång påstå att om man hade sett problemet på ett från 107 regional sysselsättningssynpunkt riktigt sätt hade Boråsregionen kommit före Norrköping. Det gäller maskiner i lokaler som är ytterst miljövänliga — jag har varit där flera gånger och sett detta, men jag vet inte hur det är i Norrköping — det är måhända lika bra där. Men när maskinerna var installerade i Viskaforsfabriken, i denna fina arbetsmiljö, kunde de lika väl ha varit kvar i Viskafors och gjort tjänst där. Det hade ju varit ett plus för riktig regional sysselsättningspolitik. Handelsministern gav inte något svar på min hemställan om löfte om ersättningsindustri. Detta löfte behövs redan under första halvåret för att människorna åtminstone skall kunna få lugn och veta något om framtiden. Därför vill jag återigen upprepa denna hemställan till handelsministern, som jag hoppas att handelsministern nu ger svar på, som innebär att dessa ca 130 människor kan få arbete i sin bygd. De kan inte förflyttas.

Herr talman! Om man har maskiner i malpåse, så är det därför att de går att aktivera i ett krisläge. Eftersom även det ekonomiska försvaret måste röra sig inom en viss ekonomisk ram, tvingas vi ibland att välja den lösningen för att öka vår försörjningsberedskap.

Därför ser jag det försörjningsmässigt som en förbättring att Gustaf Werner AB har gjort dessa ansträngningar. Då är frågan: Är det nu så huvudlöst att man flyttar maskiner från ett ställe till ett annat, att man lägger ned här för att sätta i gång där, och ovanpå detta helt cyniskt — som Gördis Hörnlund sade — erbjuder folket att flytta efter? Nej, det är så att alternativet i Rydboholm var nedläggning. Att det skall läggas ned är ju inte någonting som jag eftersträvar — det är väl alldeles självklart. Det är mot den bakgrunden faktiskt så, att jag genom det sysselsättningsavtal som vi förhandlat fram med Rydboholms bidrog till att det skulle bli ett och ett halvt års övergångsperiod. Företaget skulle nämligen ha velat slå igen i mitten på förra året. Men nu löper det här avtalet till utgången av innevarande år; det blir precis ett och ett halvt år.

Det ankommer inte på mig att personligen här och nu göra dessa utfästelser. Det ligger inom ramen för industriministerns kompetensområde. Och det är rimligt av olika anledningar, som jag tror att även den tidigare regeringen beaktade, Gördis Hörnlund, att han svarar för detta. Det blir helt enkelt bäst på det viset, mest praktiskt. Här har vi ju redan nästa vecka en diskussion om tekofrågor. Industriministern stod i riksdagen för en vecka sedan och talade om tekofrågor i samband med att den eventuella utflyttningen av Scan Väst från Boråsområdet diskuterades. Då gjorde han de uttalanden om ersättningsindustri som jag här har återgivit. Mänskliga, ekonomiska — och för den delen också politiska — skäl innebär att det är självklart att vi gör allt vad som går att göra för att förbättra situationen. Och sådana ansträngningar pågår!

Herr talman! Jag har inte fått något svar på min fråga om ersättningsindustri. Nu säger handelsministern att vi borde känna till ansvarsfördelningen mellan departementen. Han talade om detta även i ett föregående inlägg och sade att mina frågor är så omfattande att han inte kan gå in på dem, därför att han egentligen endast har beredskapsfrågan att bevaka i detta sammanhang. Om svaret blivit så torftigt på grund av att handelsministerns ansvarsområde är begränsat hade det kanske varit bättre att min fråga överlämnats till ett statsråd med litet större befogenheter. Det kanske hade varit möjligt för handelsministern att i så fall överlämna frågan till industriministern. När man behandlar en fråga som i huvudsak har med regionalpolitik att göra är det ganska besvärande att inte kunna få någon bekräftelse på att det kommer att ske något alldeles särskilt i det här fallet. Jag har inte under den här debatten blivit klokare på vad handelsministern egentligen menar i propositionen när det gäller malpåsekapaciteten. Jag tror inte heller att någon annan blivit klokare. Men jag har en känsla av att det är först efter interpellationens framställande som nu redovisade fakta har kommit fram. Arbetstagarna anser sig grundlurade. Frågan är om inte även företagsledningen vid Rydboholm har blivit lurad, riksdagen har blivit lurad och måhända även statsrådet när det gäller malpåsekapaciteten. Därför anser jag fortfarande att en ordentlig utredning under medverkan av de fackliga organisationerna bör göras och att en offentlig redovisning av hela den här affären borde komma till stånd. Jag hoppas fortfarande att handelsministern vill medverka till det.

Herr talman! Det finns väl ingen större anledning att fortsätta debatten, men jag vill med anledning av handelsministerns senaste inlägg bara fråga om Gustaf Werner AB i Norrköping är bättre än Rydboholms AB. Trots att det eventuellt skulle kostat extra pengar hade det väl ändå varit bättre att hålla fabriken i gång i Viskafors under en avvecklingsperiod av två år. Där fanns ju maskinerna kvar och där hade man, som jag nämnde tidigare, en god arbetsmiljö. Man hade under den tidsfristen fått bättre möjligheter att skaffa ersättningsindustri. Handelsministern sade att alternativet för Rydboholms AB var nedläggning. Vad blir det annat än nedläggning? Resultatet blir ju just nedläggning den 31 december 1978. Om vi hade fått vad vi hoppades på och riksdagen enhälligt hemställde om, hade det funnits bättre möjligheter. Nu är det inte någon idé att fortsätta att diskutera den här frågan, för vi står där vi står. Det är att beklaga, och det är deprimerande för människorna i bygden. Jag har noterat att handelsministern nämnde att industridepartementet sysslar med möjligheterna att ordna ny industri i Viskafors. Men det är en sak som vi måste få reda på före den 31 december 1978. Det måste vi få besked om inom detta halvår för att människorna i någon mån skall veta vad de har nyårsdagen 1979. Det är helt nödvändigt. Jag försäkrar handelsministern att vi kommer att noga följa denna utveckling innan riksdagen slutar i vår, för att vi skall få närmare klarhet i detta.

Herr talman! Thure Jadestig har — med åberopande av uppgifter i massmedia om att polisen i en del fall skulle tillåta betydande innehav av narkotika innan den ingriper — frågat mig vilka åtgärder jag kan tänka mig att vidta för att narkotikalagstiftningen skall efterföljas. Blenda Littmarck har — under hänvisning till nuvarande regler och praxis i fråga om åtalsunderlåtelse vid narkotikabrott — i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i vad gäller narkotikastrafflagen och anslutande tillämpningsföreskrifter i syfte att stävja och hindra narkotikamissbruket. Jag besvarar frågan och interpellationen i ett sammanhang. Gällande bestämmelser om åtalsunderlåtelse innebär bl.a. att åklagare får besluta att inte väcka åtal, om det kan antas att annan påföljd än böter inte skulle komma att ådömas och den misstänktes lagföring inte är påkallad från allmän synpunkt . Med stöd av denna föreskrift kan åtal underlåtas vid vissa lindrigare former av narkotikabrottslighet. När jag den 2 juni förra året här i kammaren besvarade en fråga av Blenda Littmarck, hade jag tillfälle att gå in på bakgrunden till dessa bestämmelser. När de år 1971 fick sin nuvarande lydelse, var narkotikabrottsligheten föremål för särskild uppmärksamhet.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 I syfte att nå enhetlighet vid den praktiska tillämpningen av de bestämmelser som har berörts nu har riksåklagaren utfärdat cirkulär i ämnet till landets åklagare. Det är också naturligt att man på skilda håll har funnit nödvändigt att lokalt utarbeta vissa schabloner till ledning för bedömningen av fall där inga särskilda omständigheter föreligger. Jag kan nämna att åklagarmyndigheten i Stockholm den 19 december förra året, efter samråd med rikskriminalen, har beslutat att skärpa sin praxis i vissa hänseenden. Jag vill understryka att jag finner det riktigt och angeläget att de ansvariga myndigheterna på detta sätt följer utvecklingen och fortlöpande anpassar anvisningarna till situationen på narkotikaområdet. Det bör framhållas att det är åklagaren och inte polisen som fattar beslut om åtalsunderlåtelse. Innan ett sådant beslut fattas, måste polisen ha gjort en utredning. Den misstänkte blir därvid underkastad förhör. Narkotikan tas i beslag och blir senare förverkad. En åtalsunderlåtelse kan också i vissa fall antecknas i polisens register till ledning för eventuella framtida bedömningar. Att en åtalsunderlåtelse meddelas är alltså inte detsamma som att man över huvud taget underlåter att vidta åtgärder i fallet. Enligt min mening måste den praxis som har utbildat sig i fråga om åtalsunderlåtelse vid narkotikabrott anses stå i överensstämmelse med de bestämmelser som gäller och de uttalanden som har gjorts från statsmakternas sida. En annan sak är att det naturligtvis alltid finns ett utrymme för diskussion när det gäller bestämmelser av detta slag.

Jag vill ta tillfället i akt att understryka att regeringen ser mycket allvarligt på narkotikaproblemet. Omfattande satsningar mot narkotikan har också under det senaste året gjorts på polisens område. I de flesta län har byggts upp särskilda enheter som har till uppgift att bekämpa narkotikabrottsligheten. Påtagliga resultat har kunnat noteras. Sverige tar vidare på olika sätt verksam delide internationella ansträngningarna på området. Det är min förhoppning att den kraftiga satsning på bl.a. förebyggande åtgärder och vård av narkotikamissbrukare som regeringen nu har föreslagit riksdagen skall påtagligt förbättra situationen över hela fältet.

Herr talman! Jag ställde en fråga till justitieministern för att få en kort debatt. Svarsdag var fastställd för denna fråga, men så framställde Blenda Littmarck en interpellation i ämnet, och med ens blev min fråga vidgad så att jag får deltaga i interpellationsdebatten. Nu har jag kommit i andra hand, men jag ber herr talmannen om överseende om en viss upprepning av det sagda kommer att ske. Delvis är det oundvikligt. Det är samma tema. Men jag hoppas att jag kommer in på andra variationer. ” Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Åtgärdspaketet var måhända svagt, men den kommande debatten kanske kan ge anvisningar om hur man skall arbeta vidare. Narkomanvårdskommitténs arbete utgör alltjämt en av grundvalarna för den svenska narkotikapolitiken. Kommittén har ingående prövat frågan om det vore möjligt eller önskvärt att avkriminalisera innehav av ringa mängd narkotika för ”eget bruk”. Argumenten för ändringar i narkotikalagstiftningen beträffande smärre narkotikaförseelser har varit många och i huvudsak följande: 1. Kriminaliseringen av innehavet av narkotika inverkar negativt på narkotikamissbrukarens motivation att söka vård. — Det framhöll också statsrådet. 2. Straff för innehav av narkotika innebär i praktiken straff för sjukdomen eftersom många narkotikamissbrukare är sjuka. 3. Det saknar betydelse om småförbrukarna av narkotika straffas — de som måste åtgärdas är storlangarna. Narkomanvårdskommittén har systematiskt gått igenom dessa argument och avvisat dem. Kommittén har anfört argumenten i SOU 1967:41,s. 73-75, och dess slutsats blev att ”kommittén anser på grund av det anförda att allt otillåtet innehav av narkotika fortfarande skall vara straffbelagt”. Även i riksdagen har frågan huruvida innehav av narkotika för eget bruk skall tillåtas behandlats såväl i utskottsbetänkanden som i riksdagsdebatt. Där har den fått en utförlig behandling liksom i propositionen om införande av den särskilda narkotikastrafflagen . Sålunda är det fastlagt en ganska klar lagstiftningslinje. Dock kan i enskilt fall åtalseftergift medges enligt 20 kap. i rättegångsbalken. Det har refererats här rätt ingående tidigare. I en av rikspolisstyrelsen utgiven handbok hart.ex. kammaråklagare Ola Nilsson berört frågan om åtalseftergift. Så långt jag kan förstå har en allmän praxis uppstått där man regelmässigt underlåter att väcka åtal. Sålunda kan sammanfattningsvis sägas att narkotikalagstiftningens praktiska tillämpning under de senaste åren liberaliserats i mycket stor utsträckning utan att några nya prövningar gjorts av den gällande lagstiftningens principiella grunder. Här tycker jag att det ligger en svaghet. Praxisutvecklingen synes uppenbarligen strida mot de överväganden som utgör grund för vår nuvarande narkotikalagstiftning. Dessutom har Sverige ratificerat den allmänna narkotikakonventionen. Därmed har vi förpliktat oss att behålla någon form av kriminalisering av olaga innehav av narkotika. Att det inte är fråga om en form av dubbelmoral att inte konsekvent upprätthålla den lagstiftning som vilar på den internationella konventionen. Därmed har vi förpliktat oss att behålla någon form av kriminalisering av olaga innehav av narkotika. Är det inte fråga om en form av dubbelmoral att inte konsekvent upprätthålla den lagstiftning som vilar på den internationella konventionen? Jag förde en debatt här i riksdagen i januari 1976 med dåvarande socialministern Aspling. Samtliga politiska partier var inblandade, och där nåddes en stor enighet om att Sverige med kraft skulle motarbeta varje förslag till ändring av konventionen, som skulle möjliggöra för ansluten part att helt eller delvis avkriminalisera innehav av cannabis för ”eget bruk”. Helt naturligt är att vi måste koncentrera våra ansträngningar på att komma åt den organiserade brottsligheten och narkotikasyndikaten. De är de stora bovarna i dramat. Men vi måste också öka våra resurser att hjälpa de människor som i nuet är drogernas offer. Vi måste också verka för att begränsa den spridningsrisk som dagens smålangare ändå utgör. Den s.k. mindre marknaden är i detta sammanhang inte ointressant, om man syftar till att bryta ned narkotikakonsumtionen. Den mindre marknaden, den som omsätter enstaka doser, utgör den perifera säljoch köpmarknaden, men den förser ändå grossistmarknaden med friska pengar och efterfrågar dess utbud. Dessutom bidrar den i mycket hög grad till den stora brottslighet som vi i dag har. Genom att den mindre marknaden i dag tillåts operera utan påföljd och är mycket öppen i sin hantering etableras den som en fast grund med en god kundkrets för den illegala storhanteringen. Dessutom har denna ”lilla marknad” en spridningseffekt; den åstadkommer relativt stor nyrekrytering av brukare och därmed av framtida missbrukare. att stävja narkotikamissbruket Herr talman! Låt mig ta upp en sak som kanske ligger något utanför denna framställning! Jag har under de senaste veckorna med stort intresse ägnat mig åt att tröska igenom en färsk amerikansk översikt över hur man i Folkrepubliken Kina löst sitt stora narkotikaproblem. Oavsett olika regimers demokratiska strukturer har trots allt omvärlden något att ge oss alla, även Kina. Kina kan måhända ge västerlandet en vitamininjektion och visa att man inte måste koncentrera insatserna på de stora langarna, syndikaten; vill man skapa ordning och reda på detta område måste man också rikta in sig på de mindre enheterna. Det finns i vårt land en risk för att vårt handlingsmönster när det gäller alkoholproblematiken också förs över till detta område, dvs. att vi ensidigt ser på missbruket och inriktar våra samhällsresurser på vården. Det förebyggande arbetet, en mycket central och viktig del som är inriktad på bruket, kommer då i kläm. Ibland får man en känsla av att vi är inne på samma spår när det gäller narkotikahanteringen. Det vore mycket olyckligt. Statsrådet säger i sitt svar att han stöder den praxis som åklagarna har utvecklat när det gäller åtalsunderlåtelser. Dessutom anser statsrådet att den överensstämmer med statsmakternas tidigare uttalanden. På den punkten känner jag stor tveksamhet. Vi har i dessa frågor en klar, restriktiv lagstiftning men en oklar tillämpning. Åklagarmyndigheten bygger inte upp sin praxis på denna lagstiftning utan besluten att icke väcka åtal hängs upp på 20 kap. 7 § rättegångsbalken. Jag tillhör dem som är tveksamma till om denna form av liberalisering överensstämmer med de åtaganden som vårt land gjort i och med ratificeringen av den allmänna narkotikakonventionen och med de bedömningar som gjordes i förarbetena till den och i riksdagsbehandlingen av gällande narkotikalagstiftning. Jag tycker mig i statsrådets svar finna en viss tveksamhet. Statsrådet hänvisar till att åklagarna i Stockholm nu i samarbete med rikskriminalen beslutat sig för att skärpa sin praxis. Det gjorde man i december förra året. Det som gör mig orolig är att statsrådet synes mena att det är bra att vi har en så flytande praxis på området, att våra myndigheter har olika utgångslägen beroende på stundens situation. Det är tveksamt om det är bra. Det vore väsentligt bättre om vi enades — jag tror att det finns en majoritet både i och utanför denna kammare för det — om en konkret och fast målsättning och en god rättspraxis i dessa frågor.

Herr talman! Jag är ense med både Blenda Littmarck och Thure Jadestig om att det behövs åtgärder på detta område. Det är ett mycket allvarligt problem som omfattar hela samhället och som också har återverkningar både på rättsväsendet, på polisen och på kriminalvården. Det är av den anledningen som regeringen har tillsatt en ledningsgrupp för att överväga i stort vad som skall göras. I den utredningen har funnits statssekreteraren från justitiedepartementet och representanter för åklagarna, polisen, kriminal Jag är alltså ense med både Blenda Littmarck och Thure Jadestig om allvaret i detta problem, och vad som skiljer oss åt är egentligen bara åsikterna om vad som skall göras åt det. Jag håller gärna med dem om att det inte är lätt att säga vad vi skall göra — vi får försöka på olika områden. Enligt min mening är det i varje fall klart att en av de främsta åtgärderna är att se till att det finns vårdmöjligheter och möjligheter att få bukt med den stora knarkhandeln, att få tag i de internationella knarkhandlarna eller dem inom landet som sprider narkotika i stor utsträckning. Jag är ense med båda frågeställarna om att om narkotikaproblemet kunde lösas genom att vi tog varenda en som påträffades med innehav av narkotika, hur litet det än är, borde vi gå den vägen. Men jag tror inte att vi vinner mycket med att ta den enskilde missbrukaren som innehar smärre kvantiteter, om det inte blir annan påföljd än att han får ett bötesstraff. Och det är så lagstiftningen är utformad. Jag tror inte heller att vi kan införa straffbestämmelser som innebär ett frihetsberövande för den stora mängden av små missbrukare. Det är därför vi har denna möjlighet till åtalsunderlåtelse, som tillkom 1971. Principen är där att man skall försöka att inte undanröja möjligheterna till vård genom en åtalssituation med påföljande bötesstraff. Jag vill framhålla att det faktiskt inte har skett åtalsunderlåtelse i vidgad utsträckning under de senaste åren. Jag skall nämna några siffror på antalet åtalsunderlåtelser för narkotikabrott enligt rättegångsbalken 20 kap. 7 § p. 1— det är den som vi talar om. Jag skall börja med år 1970.

Dessa siffror visar på en nedgång de senaste åren, och det tycker jag i och för sig är bra. Jag vill i det sammanhanget understryka att i samband med tillkomsten 1971 av den här vidgade möjligheten till åtalsunderlåtelse sade man att det var omöjligt att direkt i lagstiftningen eller direkt i författningar ange vilka dessa lindrigare fall var som man avsåg. Men det framhölls att det fick ankomma på riksåklagaren att genom anvisningar och vid inspektioner verka för att enhetlighet upprätthålls vid tillämpningen i detta avseende. Det är alltså inte bara anvisningar som det här är fråga om för riksåklagarens del, utan jag känner till att han regelmässigt gör inspektioner och att han därvid även ser på hur praxis utvecklas i detta hänseende.

Om vi inte sätter in de väsentliga resurserna på dessa områden tror jag att det är hopplöst att försöka komma någon vart bara genom att ingripa mot de små missbrukarna. att stävja narkotikamissbruket

Herr talman! Jag vill återkomma till de statistiska uppgifter som justitieministern lämnade. Det är ju så att statistik är bra, bara den står på reell grund. Själva siffrorna är det nog inget fel på i detta fall, men däremot på underlaget, eftersom det bara är en ytterst liten del av brotten som kommer fram. Den statistiska redovisningen i samband med den här frågan kan vi alltså lämna åt sidan. Det är väldigt viktigt att man i all debatt ser litet längre och diskuterar vad man skall göra i framtiden. Vi är överens om att vi måste hjälpa de nu drabbade narkomanerna och att vi skall skapa alternativa vårdformer. Vi skall intensifiera verksamheten när det gäller att komma åt den organiserade brottsligheten, vi skall försöka hjälpa narkomanerna att komma bort från knarkfästena och vi skall försöka komma åt storlangarna. Men frågan är också om vi kan fortsätta med liberaliseringen när det gäller den mindre hanteringen. Här är det inte bara fråga om eget bruk utan också om försäljning till andra, vilket gör att ytterligare människor rekryteras in i missbruket. Detta är ju den allvarliga delen. Jag är medveten om att det inte är någon enkel match, men vi måste ta den. Jag tror att statsrådet delar min uppfattning att om vi inte griper in även på den lilla marknaden, så kommer vi att få mycket stora problem i det här landet. Därför gäller det att vår lagstiftning verkligen följs upp. Man skulle kunna överväga några former som kunde vara mycket intressanta att pröva, och det gäller en konsekvent tillämpning av narkotikastrafflagen. Påföljden bör vara böter eller någon form av avståndstagande från samhällets sida när det gäller olaga narkotikainnehav. Det viktigaste borde vara att påföljden är konsekvent och att upptäcktsrisken är mycket hög, så att det verkligen blir en påföljd. Dessutom kan man måhända pröva andra nya påföljdsformer. Här kan erfarenheter från andra länder tillvaratas. Jag tycker i och för sig inte att det väsentliga är att straffa människor, utan det är att förebygga att andra drabbas. Ett intressant förslag har väckts av de kristna förbundens nykterhetsrörelser. De har publicerat en bok om narkotikafrågari som kom ut 1977. Jag citerar ur boken på s. 17 där man föreslår ett åtgärdsprogram: ”För varje narkotikamissbrukare bör ett individcentrerat åtgärdsprogram utarbetas. Detta bör baseras på en noggrann utredning av missbrukarens allmänna situation, psykiska problem, narkotikamissbruk och möjligheter. Det bör omfatta detaljerade anvisningar för medicinska och psykiatriska vårdinsatser, resocialiseringsarbete, utbildning och arbete samt vad som i övrigt behövs för att återföra narkotikamissbrukaren till en meningsfylld tillvaro. okynnesmissbrukare kan det kanske vara tillräckligt med ett kuratorsamtal, narkotikaupplysning, aktiverande fritidssysselsättning och nya medmänskliga relationer.” Jag tror att vi verkligen måste gå in och satsa på nya vägar och göra dessa uppoffringar. Detta kommer att kosta en hel del pengar för staten, men dagens situation kostar, utöver det stora mänskliga lidandet både för dem som drabbas och för deras omgivning, också samhället totalt sett miljardbelopp.

Allt annat bruk är missbruk och måste med kraft bekämpas.” Det är de inledande orden i föredragningen av socialministern. Om detta bara skulle bli en allmän deklaration är det att beklaga. Propositionen innehåller väl inte så mycket när det gäller det förebyggande arbetet, men tanken är riktig.
Herr talman! Jag håller med om det Thure Jadestig sade i slutet av sitt anförande. Det som framför allt behövs är ökade vårdmöjligheter, ökade möjligheter att få ett behandlingsprogram för de enskilda missbrukarna. Vad jag vänt mig mot i interpellationen och frågan är just tron att man kommer någon vart genom att slopa möjligheten till åtalsunderlåtelse. På den vägen tror jag inte man kommer långt. Men jag vill betona att bestämmelsen att stävja narkotikamissbruket om åtalsunderlåtelse redan från början inte var avsedd för annat än enstaka fall. Det sades redan då bestämmelsen kom till att det missbrukarklientel som systematiskt finansierar sitt missbruk genom att sälja narkotika i små portioner inte skall få åtalsunderlåtelse. Såvitt jag vet har det icke skett någon liberalisering av dessa regler. En skärpning har, som jag påpekade i mitt svar, ägt rum, och jag gillar den skärpningen. Kan man nå något med att ytterligare skärpa de angivna beloppen är jag den förste att vara med på detta. Men det är inte det som är kärnpunkten, utan kärnpunkten är: Vad når man genom att döma dessa människor till ett bötesstraff? Det är det inte mycket mening med. Vidare finns det en risk — om vi nu har ett förslag som verkligen syftar till att genom övergripande åtgärder komma åt narkotikabrottsligheten i stort — att man splittrar sina insatser genom att sätta in för mycket kraft mot och bötesstraffa de enskilda missbrukarna. Det kräver faktiskt en inte obetydlig insats från de rättsvårdande myndigheternas sida. Jag skulle tro att resurserna används bäst pm de narkotikarotlar vi har och de poliser som verkar mot narkotikan kan arbeta mot den organiserade narkotikabrottsligheten.

Herr talman! Jag skulle bara helt kort vilja säga att den lilla marknaden på gator och torg i storstäderna tyvärr också trängt ner inte bara till medelstora kommuner utan även till brukssamhällena — jag bor själv i ett sådant. Den lilla marknaden betyder inte att man köper enbart för eget bruk, utan innehavarna idkar ofta försäljning — och en lönande försäljning —- som driver många människor in i lasten. Försäljningen är dessutom en nödvändighet för dem, då de ofta är hårt drabbade i sin personliga knarksituation. Men de drar med sig nya människor för varje dag, och det tycker jag är en olycklig utveckling som vi måste hitta någon form för att bekämpa. Jag såg i en av dagstidningarna här i storstaden att Stockholmspolisen kommer att vidga sina resurser vad gäller bevakningen i centrum. Måhända kan det ge oss ett andningshål. Men vi måste vara uppmärksamma på de här frågorna. Jag tycker faktiskt att justitieministern i alltför hög grad hävdar en liberaliserad tillämpning. Den lagstiftning som vi ändå har i grunden borde ge möjlighet till kraftigare ingripanden.
Herr talman! För att det inte skall uppstå några missförstånd vill jag bara upprepa, att jag är helt ense med både Blenda Littmarck och Thure Jadestig om att det är vårdmöjligheter som behövs. Det enda som skiljer oss är uppfattningen om vad som hjälper och vilken roll åtalsunderlåtelserna spelar i sammanhanget. Av Blenda Littmarcks senaste anförande framgick det att hon inte menade att åtal och bötesstraff skulle vara den enda påföljden, utan att det är på vårdmöjligheten det hänger. Det är där den stora satsningen skall göras, och det är det som kostar pengar. Resurserna skall alltså sättas in på detta område. Men naturligtvis har jag inte någon invändning mot att också polisen i mån av möjlighet ingriper för att fånga in de personer som skall ha vård.

Herr talman! Jag vill meddela att jag hade för avsikt att besvara interpellationen 1977/78:134 av Margot Håkansson den 3 april. Den dagen passade emellertid inte interpellanten. Vi har därför överenskommit om att interpellationen skall besvaras den 17 april.

Herr talman! Christina Rogestam har frågat mig om det är regeringens uppfattning att SIA-reformen skall fullföljas enligt tidigare fattade beslut. Svaret är ja. Det förslag till nytt statsbidragssystem som riksdagen senare skall behandla bildar grunden för det reformarbete som kan påbörjas i kommunerna fr.o.m. nästa budgetår. Det ankommer på kommunerna och på de verksamma inom skolan att avgöra i vilken takt reformen sedan skall fullföljas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Det är bra att Britt Mogård på det här klara sättet tar avstånd från de uttalanden som har gjorts av ledande moderater om att SIA-skolan måste skjutas på framtiden. Beslutet om SIA-reformen fattades under stor enighet i riksdagen. Då underströk alla partier värdet av en öppnare skola, nya arbetsformer och vikten av ett samlat ansvar för eleverna under skoldagen. SIA-reformen är en annorlunda skolreform. Det har aldrig varit meningen att den i sin helhet skall genomföras i alla kommuner vid samma tillfälle. Avsikten har hela tiden varit att reformen till vissa delar skall kunna genomföras successivt och att den också skall kunna få litet olika utformning i olika delar av landet och kanske också inom samma kommun. Här är det naturligtvis en stor pedagogisk uppgift för oss alla som är engagerade i skoldebatten att tala om att det var så det var tänkt från början. Det nya statsbidragssystemet ger, som statsrådet påpekar, kommunerna möjlighet att på ett friare sätt besluta om resursanvändningen. Det är också kommunerna som sedan själva beslutar när de vill gå vidare med olika delar av reformen, t.ex. när det gäller den samlade skoldagen. Hur snart SIA skolan kan genomföras beror därför till stor del på kommunala beslut. Men regering och riksdag har här ett stort ansvar för att förutsättningarna blir så goda som möjligt. Det är därför viktigt att politiker från alla läger, särskilt då ledande företrädare för utbildningsdepartementet, inte sprider uttalanden som kan tolkas som en tveksamhet om möjligheten eller värdet av att snabbt genomföra SIA-reformen. I ställlet måste det vara regeringens, och naturligtvis speciellt Britt Mogårds, uppgift att driva på och stimulera kommunernas arbete med att planera och genomföra SIA-reformen. Något tvivel om regeringens mål får det inte råda. Det finns några frågor som hänger ihop med SIA-reformen och där regeringen kan göra insatser för att underlätta genomförandet. Dit hör arbetstidsavtalet för lärarna, skolnämnderna och deras uppgifter och sammansättning, och dit hör den utlovade lagen om rätt för förvärvsarbetande föreningsledare till ledighet för medverkan under och i anslutning till skoldagen. Förslaget om skolnämnder är på remiss. Förhandlingarna pågår om arbetstidsavtalet, men var finns förslaget om rätt till ledighet för föreningsledare? Det vore positivt om statsrådet i dag kunde ge ett besked om tidsplanen för det förslaget. Jag förutsätter att de uttalanden som gav mig anledning att ställa frågan var en engångsföreteelse. Britt Mogårds svar vill jag tolka så, att regeringen är beredd att driva på och stimulera kommunerna att genomföra SIA-reformen. Det tycker jag är bra, och jag tackar för det beskedet.

Herr talman! Alltsedan SIA-utredningen framlade sitt huvudbetänkande har i massmedia oavbrutet framförts två i grunden felaktiga påståenden. Det första är att utredningens förslag berör bara de organisatoriska utanverken av skolans inre arbete och det andra är att kommunerna inte har råd att nu införa SIA-skolan. SIA-betänkandet omfattar närmare 1 000 sidor. Av dem handlar 38 96 om olika typer av skolsvårigheter och vad man kan göra för att undvika eller minska dem. Ca 15 96 av betänkandet ägnas åt frågor som rör personalens svårigheter osv. Organisatoriska frågor upptar ca 22 96 och 6 96 ägnas åt den s.k. samlade skoldagen och en utökad fritidsverksamhet. SIA-skolan är en skola, där alla berörda aktivt tar itu med att gemensamt försöka lösa de problem man ställs inför i det dagliga arbetet, en demokratisk skola där elever, föräldrar och personal ges ökat inflytande och där man får möjligheter att lokalt fatta beslut om hur man skall gå till väga. Det möjliggörs genom ändringar i skolförordningen, i läroplanen och i statsbidragsbestämmelser. De senare träder i kraft den 1 juli 1978 under förutsättning att riksdagen fattar ett positivt beslut. Därigenom har SIA-skolan införts. Att sätta likhetstecken mellan SIA-skolan och den samlade skoldagen, vilket nu nästan har blivit regel i massmedia, är grovt vilseledande. Denna feltolkning har tyvärr smittat av sig på eljest kunniga politiker. Christina Rogestam hör inte till dem som har blivit smittade. Den samlade skoldagen är bara en del av SIA-reformen. Att åtskilliga kommuner inte har råd att genomföra en samlad skoldag innebär inte att SIA skolan skjuts på framtiden, vilket jag nu i ett och ett halvt år kraftigt har understrukit. Beträffande frågan om ledighet för föreningsmedverkan i skolan kan jag meddela att en PM om detta i morgon går i tryck och inom mycket kort tid skall sändas ut på remiss.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det kompletterande svaret på den sista frågan. Vi har väntat länge på den promemorian, och det är utmärkt om den nu kan komma ut på remiss. Vidare hoppas jag att statsrådet hade med ett ”inte” i meningen om huruvida jag var smittad eller inte av vilseledande påståenden. Jag delar Britt Mogårds uppfattning att det har varit många missförstånd i SIA-debatten och att man i alltför stor utsträckning har satt likhetstecken mellan införandet av SIA-skolan och den samlade skoldagen. Det finns oändligt många andra viktiga saker vilka, som statsrådet påpekade, kan göras inom ramen för de ändrade statsbidragsbestämmelser som riksdagen om några veckor eller någon månad kommer att fatta beslut om. Britt Mogård har ju tidigare genom sitt engagemang visat sig vara positiv till SIA-skolan, och det svar som statsrådet nu har givit visar att så fortfarande är fallet. Det tyder på att den tolkning som jag gjorde av statsrådets första svar var riktig. Jag hoppas alltså att vi i fortsättningen från utbildningsdepartementet får klara och entydiga uttalanden om att regeringen är beredd att driva på och stimulera kommunerna när det gäller att genomföra SIA-reformen i dess helhet.
Herr talman! Jag vet inte vad Christina Rogestam avser med att det från utbildningsdepartementet skulle ha kommit svävande besked. Det intrycket har jag inte, utan vi har alla på utbildningsdepartementet mycket kraftfullt sagt ifrån att planeringen av SIA-reformen fortskrider som avsett är. Jag vill för säkerhets skull tala om att jag med min parentetiska kommentar avsåg att tala om att Christina Rogestam var kunnig och ej smittad av de som jag tycker ganska tröttsamma dumheter och misstolkningar som förekommit i frågan om SIA-reformen.
Herr talman! Jag hänvisade i motiveringen till min fråga till vissa tidningsuttalanden, där man bl.a. uppenbarligen har tolkat Britt Mogård på pågående läroplansett sådant sätt som jag nämnt. Kan vi vara överens om att den tolkning som förekommit i dessa tidningsuppgifter är felaktig, är jag mycket tacksam.
Herr talman! Svaret är ja. Det är en misstolkning.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag instämmer i gjorda uttalanden av en representant för skolöverstyrelsen att målet för det pågående läroplansarbetet för grundskolan är en helt sammanhållen nioårig grundskola. Riksdagen uttalade bl.a. vid behandlingen av nämnda proposition att eleverna på högstadiet även i fortsättningen bör ges reella möjligheter att läsa ett andra främmande språk vid sidan av engelskan. Vidare uttalades att riksdagen inte ville binda sig för att uppdelningen i allmän och särskild kurs i vissa ämnen skall avskaffas. Riksdagens uttalanden ligger självfallet till grund för uppdraget åt överstyrelsen. I regeringens uppdrag till skolöverstyrelsen ingår också att skolöverstyrelsen skall göra en översyn av tillvalsämnena på högstadiet. Överstyrelsen skall göra översynen med hänsyn till de erfarenheter som hittills vunnits av utbildningsorganisationen. Skolöverstyrelsen kommer inom kort att överlämna sitt förslag till ny läroplan för grundskolan. Förslaget kommer därefter att remissbehandlas.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Mogård för svaret. Jag blev verkligen förvånad då jag fick höra det uttalande som en representant för skolöverstyrelsen gjorde om det pågående läroplansarbetet. Han sade att man på sikt helst ser en helt sammanhållen nioårig grundskola. Självfallet kan man ha den uppfattningen, även om man kunde tänka sig att den motsatta uppfattningen vore naturligare, dvs. att principen om en Nr 95 sammanhållen grundskola nu borde bli föremål för omprövning. Tisdagen den Emellertid skall jag peka på det som gjorde både att jag blev förvånad och 14 mars 1978 att jag ställde en fråga till utbildningsministern. Skolexperten i fråga sade: ”Men, med vårt nya tillvalssystem har vi i alla fall tagit ett ordentligt steg mot en sammanhållen grundskola, jämfört med Lgr 69.” Om målet för I lärartidningen nr 1 ställer tidningens redaktör vidare följande fråga: pågående läroplans ”Alternativkurserna strider ju också emot principen om en sammanhållen = arbete skola. Nu vill ni ha bort alternativkurserna i tyska och franska men behålla dem i engelska och matematik. Är det också en kompromiss?” Svaret blir: ”Ja, på sikt ska de ju bort. Vi har sagt inom en femårsperiod.” Jag tycker svaret är uppseendeväckande. Vem är det egentligen som lägger fast de grundläggande principerna för vår grundskola? Är det tjänstemän i förvaltningen eller är det regering och riksdag? Nå, jag har fått ett svar, som pekar på riksdagens uttalande som ligger till grund för läroplansarbetet. Jag har genom detta svar också fått del av regeringens uppdrag. Men jag skulle ändå vilja påminna om min fråga huruvida skolministern instämmer i uttalandet om en totalt sammanhållen nioårig grundskola. Vi känner alla till målet för skolan —att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter, att främja elevernas utveckling till harmoniska människor, att främja elevernas utveckling till dugliga och ansvarskännande samhällsmedborgare. Vi har hört det många gånger. Har vi nått detta mål? Självfallet är dagens skola bättre än skolan för 10-20-30 år sedan. Vi satsar oerhört mycket på vår skola i dag. Men vi som dagligen upplever de utstöttas, de utslagnas problem i arbetsliv och samhälle borde väl ändå ställa frågan: Vad har skolan för roll när det gäller detta? Visst har hemmet stor del i det, men varför har vi inte med nioårig sammanhållen grundskola lyckats göra barnen beredda att gå ut i samhället och klara de påfrestningar som där möter dem? Jag skulle sålunda vilja fråga skolministern: Är inte skolministern mot denna bakgrund beredd att t.o.m. ompröva principen om den sammanhållna grundskolan?

Herr talman! Jag förutsätter att skolöverstyrelsen inom kort överlämnar ett förslag till ny läroplan, som anknyter till det givna uppdraget. Beträffande Alf Wennerfors fråga vill jag säga att det överordnade målet för mig är att varje enskild elev skall få utvecklas maximalt i alla avseenden, alltså också då det gäller kunskaper och färdigheter. Jag kan inte se ett sammanhållet högstadium som ett mål i sig, utan jag anser att det måste bedömas i relation till det övergripande målet. De erfarenheter vi har fått av 1962 och 1969 års läroplaner tyder enligt min mening inte på att problemen med skolleda och bristande motivation kan lösas genom att grundskolan görs ytterligare sammanhållen. Genom att sända ut läroplansförslaget på en bred remiss hoppas vi få veta om den 135 uppfattningen omfattas av en majoritet av svenska folket. Därefter skall förslaget i vanlig ordning beredas i regeringskansliet.
Herr talman! Jag tycker att detta var ett klart och entydigt besked, och det tackar jag för. Jag skall bara be att även få peka på en annan sak i sammanhang med detta som är mycket viktig. Vi vet att när Lgr 69 — läroplan 69 — skulle omsättas i praktiken fanns det skolor i det här landet som inte hunnit bli klara med genomförandet av Lgr 62. Vidare trycktes faktiskt, kan man säga, läroplan 69 på lärarna utan att de själva hade fått vara med i det grundläggande läroplansarbetet. Därför frågar jag: Hur tänker man sig förankra den nya läroplanen bland skolans folk, föräldrar och andra grupper, och hur lång tid skall detta få ta i anspråk? Jag har hön sägas att arbetsnamnet på läroplanen är Lgr 79. Om det skall bli så hinner man verkligen inte förankra läroplanen på det sätt som man borde göra! Låt arbetsnamnet vara Lgr 81, Lgr 82 eller Lgr 83, så att vi verkligen får en läroplan som omfattas av alla dem som skall arbeta med den.
Herr talman! Till skillnad från tidigare läroplansarbete har man den här gången under pågående arbete försökt förankra planen i diskussionen ute i skolorna och bland lärarna, bl.a. genom tidskriften Läroplansdebatt. Om man också tänker sig ett brett remissförfarande — vilket jag tänker mig — och en lång remisstid, får vi en omfattande och grundlig diskussion, vilket jag tycker vi behöver om en så viktig fråga som en ny läroplan är. Jag vill emellertid också säga att det knappast är troligt att det blir någon sådan revolution att man i den kommande läroplanen inte kommer att känna igen någonting från läroplan 69 och läroplan 62, men den nya läroplanen får nog ändå betraktas som en utveckling på grund av de erfarenheter man har erhållit av de tidigare läroplanerna. I övrigt tycker jag att frågan hur vi skall förankra en kommande läroplan bland skolans folk, föräldrar och allmänhet är litet för tidigt väckt. Såvitt jag kan begripa är det alldeles orealistiskt att tänka sig att hinna med en läroplan 79. Jag kan dock försäkra Alf Wennerfors att vi kommer att dra slutsatser av de erfarenheter vi har gjort vid tidigare läroplansrevisioner och alltså kommer att göra allt vad vi kan för att förankra den på ett bättre sätt än som tidigare har skett.

332, och anförde: Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag ämnar medverka till att Frågan om ledighet från skolarbetet under de nämnda dagarna har uppkommit i vissa kommuner, där man inte redan vid planeringen av läsåret beaktat möjligheten att lägga ut lovdagar den 2 och 3 maj. Från Inga Lantz hemkommun, Huddinge, föreligger en framställning om att få byta två friluftsdagar mot lovdagar, för att därigenom kunna ge eleverna ledigt från skolan de båda aktuella dagarna. Denna framställning bereds f.n. inom regeringskansliet och ett beslut kan väntas inom kort.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret. Huddinge kommun fick avslag från skolöverstyrelsen på sin begäran att få extra lovdagar till eleverna under maj månad. SÖ motiverade sitt avslag med att friluftsdagar skall vara fullvärdiga skoldagar under lärarledning. Då vände sig Huddinge till regeringen med en framställning om tillstånd att få ta två friluftsdagar i anspråk som lovdagar den 2 och 3 maj för att ge eleverna vid grundskolan och gymnasieskolan en sammanhängande ledighet nio dagar under första veckan i maj.

I Huddinge har 80 96 av hemmen besvarat en enkät om man ville ha ledighet dessa två dagar, och 96,7 96 ville det. Det finns planer på att i samarbete med fritidsförvaltningen anordna verksamhet för de elever som kommer att vara hemma. Beträffande lärarna har man MBL-förhandlat och kommit överens om att lärarna skall genomgå en obligatorisk fortbildning på nio timmar. Det finns, herr talman, ett sätt att komma ifrån problemet med ledigheten och ge extra lov genom att förlägga studiedagar för lärarna till den 2 och 3 maj. Det innebär ledighet för eleverna. Flyttar man sedan studiedagsprogrammet till kvällstid, får lärarna också lov. Haninge kommun lär ha för avsikt att göra så. Också i Järfälla kommer större delen av barnen att vara lediga. Jag tycker att detta är en onödig omväg och hade hoppats få ett positivt besked från fru Mogård i dag. Förmodligen skulle ett positivt beslut från regeringen i den här frågan få konsekvenser också för andra kommuner, och antagligen är flera kommuner intresserade av denna ledighet. Man kan tycka att skolplanerarna borde ha uppmärksammat dessa s.k. klämdagar, och man kan kritisera dem för att de inte gjort det. Men det hjälper ju inte i dag. Och det är eleverna som sitter emellan för de felaktiga — kan man tycka — och dåligt underbyggda besluten. På min fråga om fru Mogård är beredd att medverka till att eleverna får ledighet har jag fått till svar att frågan bereds inom utbildningsdepartementet, och det var i och för sig ingen nyhet för mig. Jag skulle vilja fråga vad fru Mogård tycker — om eleverna skall få ledighet eller inte.

Herr talman! Ärendet är som sagt inte avgjort. Inga Lantz tror kanske att jag som statsråd har möjlighet att handskas som jag vill med skolans friluftsdagar. Men nu är det faktiskt så att både antalet lovdagar och antalet friluftsdagar per läsår har reglerats genom beslut av riksdagen. Enligt gällande bestämmelser har kommun rätt att omvandla två friluftsdagar per läsår till lovdagar för att därigenom kunna ge eleverna en längre sammanhängande ledighet, t.ex. i anslutning till vissa helger. De båda dagarna hade alltså kunnat utnyttjas av kommunen för att ge eleverna ledigt den 2 och 3 maj. Om jag är rätt underrättad har man redan förbrukat dem. Och om jag är rätt underrättad är det inte helt säkert att det är en möjlig lösning att utnyttja studiedagar. Inga Lantz frågar vad jag tycker. Ja, enligt min bestämda mening vore det önskvärt att man mera diskuterade frågan hur vi skall få skoltiden att räcka till för att ge eleverna tillräckligt med kunskaper och färdigheter än hur vi skall utöka antalet lovdagar.
Herr talman! Fru Mogårds senaste uttalande antyder att man får bereda sig på ett negativt besked när det gäller huruvida eleverna skall få ledigt de här dagarna eller inte. Jag tycker att man med rätta kritiserar skolplanerarna för att de inte har uppmärksammat dessa två s.k. klämdagar. Men nu är situationen som den är, och då bör man genom den här konstruktionen och genom ett positivt utslag från regeringen kunna ge eleverna en extra nio dagars sammanhängande ledighet. Varför skall man låta eleverna sitta emellan för beslut som fattats av dåligt förutseende skolplanerare? Det vore väldigt tråkigt om man inte gav eleverna denna ledighet, och jag tycker att det vore ganska byråkratiskt att inte göra det. Men med tanke på det svar som fru Mogård gav i sin senaste replik förefaller det mycket osäkert om eleverna får denna ledighet.
Herr talman! Jag vill bara understryka att beträffande lovdagar och friluftsdagar är jag och regeringen bundna av riksdagsbeslut. Jag skall självklart undersöka om den lösning som Inga Lantz nu antyder är möjlig. Jag vill inte gärna medverka till en lösning som gör att barnen i Huddinge kommun får två fler lovdagar än övriga barn i landet. Men låt mig först få titta ordentligt på ärendet, så får vi se vad det blir av det.
Herr talman! Det verkar som om fru Mogård inte hade någonting att säga till om i departementet i den här frågan, men det får vi verkligen hoppas att hon har, för hon är ju biträdande chef för utbildningsdepartementet. Jag tror inte denna fråga bara gäller Huddinge kommun — den får nog konsekvenser för andra kommuner också. Jag hoppas eleverna får ledigheten.